Herr talman! Uttrycket ”rakt igenom” i interpellationen var inte särskilt väl valt. Jag använde det i betydelsen ”rätt in i”, inte ”genom mitten av” våtmarksområdet. Korrigeringen är helt på sin plats. Statsrådet säger att det bara är fråga om 0,1 96. Ja visst, det gäller utfyllnaden. Men en vägs inverkan är betydligt större, som jag också sade. Så till frågan om domen. När en dom väl har avkunnats bör regeringen inte — det medger jag — lägga sig i den. Men vad regeringen tydligt uttalat spelade en roll. Jag läser ur domslutet: Sett mot regeringens förbehåll om prövning av marinan i Höllviken måste detta bl.a. innebära att regeringen ansett våtmarkskonventionen i sig inte utgöra något hinder mot vägomläggningen. Här har man alltså tittat på vad regeringen uttalat, och så har man sagt: Okej. Marinan var viktig — det erkänner vi. Men vägomläggningen har regeringen inte tagit så hårt på. — Det har alltså domstolen använt. Så långt historien. Vidare har man ansökt om prövningstillstånd hos HD av vattenöverdomstolens dom. För att ett sådant ärende skall prövas av HD måste man ha prövningstillstånd. Kammarkollegiet och makarna Qvistberg, som sökte prövningstillståndet, fick inte det. Någon motivering gav högsta domstolen inte. Svaret på den viktiga frågan om konventionens tillämplighet från domstolsväsendets synpunkt hänger därmed alltså fortfarande i luften. Jag är därför mycket glad att ha miljöoch energiministerns ord på att sådana konventioner självfallet också skall tillämpas i svenska domstolar. Det var ett bra uttalande, som jag tackar för.

Herr talman! Statsrådet deklarerar att det föreligger en ny syn på det här området när man prövar bl.a. dikningsföretag. Det tycker jag är utmärkt bra. Men problemet är att de åtgärder som man kan vidta genom nya projekt inte räcker till. De här förändringarna av jordbruksmarken har pågått i hundratals år. Det gäller alltså att återskapa naturen. För några år sedan föreslog miljöministern att naturskyddslagen skulle ändras så att vissa områden skulle kunna förklaras som särskilt miljökänsliga. Folkpartiet ställde upp bakom den propositionen — vi var det enda borgerliga parti som gjorde det. Vi tyckte att det var ett bra förslag. Nu finns den lagen, och den tillämpas på olika områden. Men om man skall komma någonstans och få till stånd ett konkret resultat fordras det mycket stora insatser. Jag tänker nu på minskade kväveläckage, som, förutom de ekologiska sammanhangen när det gäller de rena våtmarkerna, är den viktigaste frågan som hänger samman med våtmarkerna. Vi har nyss i jordbruksutskottet behandlat motioner i detta ämne. Det var endast folkpartiet och miljöpartiet som ställde sig bakom kraftfulla insatser på det här området. Jag tror att fler skall komma till denna uppfattning. Men det skulle vara intressant att höra om inte statsrådet anser att det på detta område måste tas krafttag för att återställa våtmarker i anslutning till jordbruksmark.
Herr talman! Detta kan jag ge ett entydigt svar på. Sådana insatser pågår redan, bl.a. pågår ett forskningsprojekt som berör Skåne och Halland. Det syftar till att återskapa våtmarker för att minska kväveläckaget. Det har en direkt koppling till miljöskyddslagens tillämpning med avseende på Laholmsbukten och Ringsjön. Det pågår också numera ett miljöprojekt i västra Skåne där dessa problem finns. Regeringen fattade i våras ett beslut om att ställa 30 milj.kr. till förfogande för att öka mångfalden i slättbygden, bl.a. genom att återskapa våtmarker; så visst sker saker. Det finns också ljus i mörkret så att såga. Det nya och förändrade Hornborgaprojektet sparar t.ex mycket pengar. Det är mycket billigare att använda sig av en naturlig metod än den tidigare valda.

Herr talman! Per Stenmarck har ställt sju frågor till mig som samtliga gäller Sydsveriges och särskilt Skånes utvecklingsmöjligheter kopplade till frågan om fasta förbindelser över Öresund. I interpellationen åberopar Stenmarck en nyutkommen bok med titeln Sydsvensk framtid av professor Åke E. Andersson vari bl.a. hänvisas till olika undersökningar, som visar att bl.a. tillgången till modern infrastruktur har en avgörande betydelse för regionens utveckling av ett modernt näringsliv med hög produktivitet. Såsom jag uppfattat Stenmarcks interpellation menar han att en bro för vägoch järnvägstrafk över Öresund mer eller mindre är det enda alternativ som finns för att ta till vara utvecklingsmöjligheterna i Sydsverige.

Jag övergår med detta till att besvara frågorna. Vissa har jag för övrigt redan besvarat här i kammaren den 28 november på fråga av Stenmarck. Första frågan lyder: På vilket sätt kommer regeringen att fullfölja arbetet med byggande av en fast förbindelse över Öresund? Eftersom en fast förbindelse över Öresund även berör Danmark måste frågan fullföljas genom diskussioner med den danska regeringen. I den svenska debatten utgår man ofta felaktigt från att förbindelserna över Öresund endast är en svensk angelägenhet. Bara vi i Sverige bestämmer oss för en fast förbindelse och dess utformning skulle saken vara klar. Så är ingalunda fallet. Vi får inte glömma bort att frågan också måste prövas och avgöras i Danmark. Andra frågan lyder: När bedömer kommunikationsministern att ett förslag skall kunna föreläggas riksdagen? Jag kan dag inte besvara frågan eftersom den bl.a. är beroende av diskussionerna med den danska regeringen. Som jag upplyste den 28 november är min ambition att ställning skall kunna tas så snart som möjligt. Tredje frågan lyder: Hur anser kommunikationsministern att finansieringsfrågan skall lösas? Förbindelsen skall betalas av dem som trafikerar förbindelsen. Subventioner via den svenska statsbudgeten bör inte påräknas. Detta har hela tiden varit en grundläggande förutsättning. Fjärde frågan lyder: Är kommunikationsministern beredd att ge en redogörelse för de diskussioner som förts mellan den svenska och den danska regeringen i detta ärende? Svaret på denna fråga är nej. Jag anser inte att det skulle vara lämpligt om jag här och nu skulle redogöra för de diskussioner jag för med danskarna. Femte frågan lyder: Vilka initiativ är regeringen beredd att att ta i syfte att nå en ökad samplanering mellan flygplatserna Kastrup och Sturup? Jag har noterat att den svenska Öresundsdelegationen i det senaste betänkandet s. 127 uttalat att det med en fast förbindelse från svensk sida är av intresse att etablera förbindelser mellan Sturup och Kastrup. Frågan bör självfallet kunna komma att aktualiseras i diskussionerna med Danmark. Beträffande den sjätte frågan som handlar om hur jag anser att en ökad reguljär utrikestrafik skall kunna uppnås på Sturup vill jag erinra om de liberaliseringar av luftfartspolitiken som redan genomförts. Dessa ger nya möjligheter att också utveckla utlandstrafiken på Sturup. Men detta förutsätter också att det finns flygbolag som är intresserade av att starta trafik med de förutsättningar som gäller. Den sjunde frågan, slutligen, lyder: Vilka initiativ kommer att tas för en nödvändig utbyggnad av järnvägssystemet i södra Sverige? Det är banverket som har i uppdrag att planera för järnvägens infrastruktur. Utbyggnaden av järnvägssystemet i södra Sverige får ske efter gällande planeringsförutsättningar, och banverket får därför givetvis anpassa sin planering till om en fast förbindelse kommer till stånd eller inte. Jag vill dock tillägga att en framtida utbyggnad av järnvägsnätet för snabbtåg till och från Malmö framstår som särskilt intressant om förbindelsen kan knytas samman med kontinenten. Härför krävs klarlägganden om spårkapaciteten i Danmark och om en utbyggnad av infrastrukturen söder om Lolland.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

Jag nämner detta, dels därför att siffrorna visar på en allvarlig trendmässig nedgång, dels därför att alltför många ansvariga politiker länge har blundat för utvecklingen. Under de senaste decennierna har Skåne genomgått ett antal strukturkriser inom flera näringsgrenar. Allt detta gör att situationen blivit alltmer problematisk. Regeringen tycks nu långt om länge ha insett detta. Med 600 milj.kr. skall regeringen stödja Malmö heter det. Ändå är det inte allmosor och symbolåtgärder som är nödvändiga eller ens önskvärda. Därför att i längden är det framtidsinriktade satsningar som behövs, och för sådana finns också riskvilligt kapital. Det vore därför betydligt mer positivt om regeringen gav klartecken till en fast förbindelse över Öresund. Det finns nämligen alla möjligheter att få en positiv utveckling i Malmöhus län. Men för det krävs det en annorlunda politik med aktiva satsningar från såväl stat som kommun och näringsliv. Det borde vara en självklarhet, att utnyttja de fördelar som finns i varje region i vårt land. Den fördel som Skåne har, i motsats till andra delar av Sverige, är närheten till kontinenten. Detta är en fördel som i dag utnyttjas alldeles för dåligt. Jag har i min interpellation sökt ange några förutsättningar för att kunna utveckla Malmöhus län inför framtiden. Jag har där föreslagit satsningar på infrastruktur inom tre områden. Det gäller en bro för bilar och tåg mellan Malmö och Köpenhamn. Det gäller satsningar på Sturups flygplats, som är en direkt följd av en fast förbindelse över Öresund, och det gäller för det tredje också en utveckling av järnvägen inom regionen. För de två sista områdena tycker jag, i huvudsak, att kommunikationsministern har gett positiva svar. Jag kommer därför att uppehålla mig vid den första delen. Självklart är det som kommunikationsministern säger i sitt svar på det sättet att en bro mellan Malmö och Köpenhamn inte är någon allena saliggörande lösning, men det är odiskutabelt den enskilda satsning som skulle ge de största effekterna. Vid en debatt i förra veckan pekade ordföranden i Storstadskommittén, Jan O Karlsson, på samma sak. Han menade att etablerandet av en fast förbindelse över Öresund är en av två förutsättningar för att komma till rätta med regionens problem. Och det måste — som han uttryckte det — ”ske mycket snabbt”. Och min fråga blir därför: Hur snabb är kommunikationsministern beredd att vara för att tillgodose denna vädjan för att undvika att Malmö, som utredningsmannen uttrycker det, ”får sin nationella roll reducerad”? Vid en frågedebatt här i kammaren den 28 november angav kommunikationsministern tre förutsättningar för en fast förbindelse: den skall för det första ”betalas av dem som trafikerar den”, de miljömässiga konsekvenserna skall för det andra tillmätas stor vikt, och för det tredje bör ”goda förutsättningar för järnvägstrafik skapas”. Om detta är de förutsättningar som gäller, så bör det finnas alla möjlighe ter att förelägga riksdagen ett förslag, därför att bakom detta står därmed inte enbart regeringspartiet utan också vi moderater. I sitt svar i dag hänvisar kommunikationsministern till det nödvändiga, att frågan diskuteras med Danmark. Kommunikationsministern vill inte ge någon redogörelse för dessa diskussioner. Detta kan jag i och för sig respektera. Ordalydelsen i svaret är dock sådan att jag utgår från att diskussioner faktiskt förs. Men för att sådana diskussioner skall ha något värde, måste självfallet den svenska regeringen först bestämma sig. I ett pressuttalande den 29 november säger den danske trafikministern Knud Ostergaard: ”Jag förväntar mig, att den svenska regeringen klargör sin inställning till frågan omkring årsskiftet.” Min fråga till kommunikationsministern blir därför: Kan vi förvänta oss något socialdemokratiskt ställningstagande kring årsskiftet? Från dansk sida är man uppenbarligen beredd att nu föra konstruktiva diskussioner, med målsättningen att nå en lösning.

Herr talman! Som representant för miljöpartiet de gröna och som malmöbo vill jag kommentera interpellationen. Vi anser inte att en bro över Öresund är det enda eller ens det bästa alternativet att färdas mellan Sverige och Danmark. Tvärtom vill vi inte alls ha någon bro över Öresund. Vi vill satsa på färjor, på vattenvägen. Det blir både billigt och bra. Själva vägen är rent av gratis, likaså underhållet av vattenvägen. Men också jag är intresserad av kommunikationsministerns bedömning av när beslutet om Öresundsförbindelsens eller förbindelsernas utformning blir klart. Detta vore bra för intressenterna inom färjetrafiken att få veta. Då kan de äntligen bedöma lönsamheten av utbyggnad och förnyelse av färjebeståndet. Sedan vill jag veta om det i framtiden alltid skall vara så att förbindelserna mellan Sverige och utlandet skall bekostas av resenärer och fraktare. Gäller det verkligen alla våra förbindelser till utlandet i dag? Om inte, varför skall man specialbehandla Skåne? Det är av lika stort intresse för miljöpartiet som för moderaterna att få ett uttömmande svar på Per Stenmarcks fråga 7: ” Vilka initiativ kommer att tas för en nödvändig utbyggnad av järnvägssystemet i södra Sverige?” I alla tider har det varit så att vatten förenar, och så kommer det att förbli. Öresund är ingen vallgrav som skall hindra fienden att anfalla. Öresund är en vattenväg — billig och bra dessutom. I en artikel i Dagens Industri i dag skriver Per Stenmarck:”Svensk industris ständiga handikapp med långa transportsträckor skulle kunna minskas. Men förutsättningen är att politikerna slutar sätta käppar i hjulen.” Hur minskar en bro de långa transportsträckorna? Det förstår jag inte alls — vägen förkortas väl inte? Vidare undrar jag vad kommunikationsministern anser om Per Stenmarcks debattartikel i Dagens Industri, där han skriver: ”koppla bort politikerna från projektet”. Litar inte Per Stenmarck på politikernas omdöme? Jag vill rekommendera moderaterna att tro på politikernas förmåga att fatta goda och kloka beslut. Det är uppgivet och fel att ge uttryck för ett sådant politikerförakt som kommer till uttryck i dagens artikel om Öresundsförbindelserna. Ser Per Stenmarck politiker som människor, valda av svenska folket, som när näringslivet sagt sitt kommer ”tågande med svansen mellan benen”, som det står i artikeln? Vi i miljöpartiet de gröna ser inte på politikerna på det sättet. Som motståndare — ja. Som våta hundar med svansen mellan benen — nej. Det finns ingen anledning att ”lyfta bort politikerna från Öresund”, från ett ärende som inte verkar gå i just moderat riktning. Vad säger kommunikationsministern om det här? Tack för ordet.
Herr talman! Jag reagerar på kommunikationsministerns vaghet i svaret på Per Stenmarcks interpellation. Här påstår faktiskt Stenmarck att en borrad järnvägstunnel och en kombinerad vägoch järnvägsbro endast har marginella skillnader ur miljösynpunkt. Han tycks mena att problemet för Skåne ligger i att det finns för få bilar, inte för många. Nog hade Georg Andersson kunnat ta i bestämt mot en sådan utsaga, i stället för att förbigå miljöaspekten fullständigt? Malmöhus län är en av de mest försurade delarna av vårt land. Problemen är sådana att en särskilt tillsatt delegation för sydvästra Skåne vill att området skall betraktas som miljöskyddsområde. Men här står alltså landets högste ansvarige för trafikfrågor och förbigår miljöaspekterna fullständigt, när man diskuterar en utveckling vars grunddrag bygger på en ökande biltrafik just i sydvästra Skåne. Får jag be kommunikationsministern om ett förtydligande på den punkten?
Herr talman! Också jag kan instämma i en del av de frågor som har ställts här, nämligen kravet på en satsning på järnvägen i den skånska regionen. Kommunikationsministern och jag har tidigare i dag haft en debatt om hur SJ:s agerande går i rakt motsatt riktning, när man exempelvis lägger ned godstrafiken. Jag skall inte upprepa den diskussionen. I den fråga som nu är aktuell är det intressant att se att det Per Stenmarck kräver i senare delen av sin interpellation helt står i motsatsställning till hans inledande krav, på en bilbro över Öresund. Här finns en mångfald av olika argument som har ventilerats i olika sammanhang, senast i en debatt med anledning av trafikutskottets betänkande häromdagen. Jag skall inte heller upprepa dem. För mig förefaller det alldeles uppenbart, att om vi skall kunna klara trafikproblemen framöver och om vi skall kunna klara ett vettigt och förnuftigt transportsystem, kommer det att innebära att vi tvingas i större utsträckning gå över till rälsbunden trafik och till båttrafik. Detta av en lång rad enkla skäl. Miljöskälen är ju nämnda — en del av dem är inte så enkla, men de är naturligtvis kolossalt viktiga. Men även av andra skäl, t.ex. rena trängsel skäl. Vart skall alla bilarna ta vägen, helt enkelt? Vi som bor nere i den där = Prot. 1989/90:43 hörnan vet att det vissa dagar är praktiskt taget omöjligt att ta sig från Lund 11 december 1989 till Malmö utan att ha väldigt god tid på sig. Där har vi ändå en motorväg = e som är i gott skick, och dessutom en gammal väg vid sidan om som man också kan åka. Trängseln här är redan så stor att detta är ett allvarligt sanitärt problem. När bron har diskuterats genom åren, har det varit nästan omöjligt att få till stånd en övergripande diskussion om hur man vill ha trafiken ordnad framöver på ett vettigt sätt. Det har handlat om dessa punktfrågor hela tiden. Öresundsbron är ju en punktfråga som man diskuterat och utrett men inte satt i relation till alla andra övergripande mål vi har inom trafikoch miljöpolitiken och inom näringspolitiken. Jag blir nästan uppgivet trött när dessa argument ständigt kommer tillbaka, senast i Per Stenmarcks artikel i Dagens Industri, som redan apostroferats. Det är ur olika aspekter minst sagt märkligt. Jag får höra att en bilbro skulle vara en förutsättning för ett fungerande näringsliv i Skåne. Det är ju rena tramset! Jag brukar säga: Vilken bro har Japan till Kina? Eller vilken bro har Japan till USA eller Europa? Japan är världens mest framgångsrika industrination under senare år. Var har den mest expansiva utvecklingen inom ny framtidsindustri skett i Sverige? Mellan Stockholm och Uppsala. Vilken bro har man haft där? Man skulle kunna föra bort detta argument helt och hållet. Det är en lång rad andra faktorer som gör att näringslivet i Skåne till viss del inte har gått särskilt bra. Det är inte särskilt smickrande för företagarna i Skåne, måste jag helt uppriktigt säga. Här har man ett stort universitet till förfogande, man har Ideon till förfogande. Det finns en väldig utbildningskapacitet i regionen. Men man får erfara att det utbildade folket åker till Stockholm och Uppsala för att få jobb. Här finns stora uppgifter om man vill satsa på en utveckling av regionen. Men en bilbro har ju ingen speciell funktion att fylla i det sammanhanget. Vidare kan man förutse att det kommer att bli knepigt framöver att som särskilt meningsfull se en bilbro ens ur de aspekter som förespråkarna anför. Vad har vi för problem när vi kommer ner en bit i Europa — ja redan till Köpenhamn? Detta område börjar vara mycket eländigt ur miljöoch trafiksynpunkt. I Tyskland, Belgien, Holland osv. är trafikproblemen de stora problemen. I viss utsträckning har man börjat dra slutsatser av detta, dvs. man har börjat satsa på järnvägar i Frankrike och Västtyskland. Jag tycker det är bra att denna fråga har tagit tid. Det finns ordentliga brister också i det utredningsmaterial som man för fem sex år sedan ansåg vara fixt och färdigt. Det finns brister beträffande granskningen av vilka effekter en bro skulle ha på miljön. Det finns brister när det gäller de geologiska undersökningarna av bottnen i Öresund — brister som enligt min mening är mycket allvarliga. För mig framstår det som alldeles givet, att om vi skall ha en förbindelse på annat sätt än med båtar, bör det bli en borrad järnvägstunnel.

Herr talman! Det var en intressant flora av synpunkter kring frågan om Öresundsförbindelse som vi nu har hört. Emellanåt anklagas regeringen för att vara handlingsförlamad och ha svårt att komma till beslut — jag skall strax kommentera detta. Men här visas tydligt att alternativet, en borgerlig regering, skulle ha ett stort dilemma när det gäller att hantera denna fråga. Per Stenmarck betonade mycket riktigt att det i längden behövs mycket stora framtidsinriktade satsningar på infrastrukturen, järnvägar och vägar. Det vill jag understryka. Det gäller inte bara i Skåne. Det gäller kanske i ännu högre grad i andra delar av landet, som brottas med mycket större avståndsproblem än Skåne. Per Stenmarck säger att det gäller att utnyttja regionens särskilda fördelar, nämligen närheten till kontinenten. Ja visst är det en fördel. Jag måste säga att det är litet förvånande för mig som norrlänning att denna fördel inte redan i dag betraktas som en väldig tillgång, utan ofrånkomligen måste kombineras med en broförbindelse för att komma till uttryck. I det ljuset kan man undra vilka framtidsutsikter Dalarna och Norrlandslänen har. De är väl helt förlorade? Jag menar att det bör finnas framtidsutsikter för Skåne, oavsett vilken typ av förbindelse som vi kan utveckla framöver med kontinenten. Men detta är en intressant och viktig fråga att lösa. Jag är angelägen om att lösa den snabbt och komma fram till ett snabbt beslut. Men jag vill inte sätta upp ett datum, för då blir det diskussion om detta datum i stället. Vi måste ha en överläggning med dem som har att ta ställning till hur det andra fästet skall se ut vid en sådan här fast förbindelse. Det är ett mycket märkligt agerande som jag har noterat i pressen. Man sätter nu strålkastarna på den svenska regeringen efter det att den danske kommunikationsministern Östergaard gjort ett pressmeddelande för en tid sedan. Nu måste Sveriges regering bestämma sig, heter det. Per Stenmarck instämmer i detta: Först skall Sverige bestämma sig. Men Danmark då? Har inte vi politiker i Sverige anledning att ställa krav på den danska regeringen att ge klara besked i så fall? Sverige har en gång bestämt sig. 1973 beslutade vi här i riksdagen om en fast förbindelse. Då sade Danmark nej. En sådan situation vill jag undvika i detta läge. Jag vill att vi om möjligt kommer fram genom gemensamma diskussioner till ett enhälligt ställningstagande, så vi vet att det vi tar ställning för här i Sverige också har stöd på den danska sidan. Jag tycker det vore ganska meningslöst att först säga: Så här skall det vara, och sedan gå till danskarna och diskutera. För min danske kollega Ostergaard markerar detta pressmeddelande att det återstår att bedöma om det skall vara en ren järnvägsförbindelse eller en kombinerad förbindelse, om man nu väljer en fast förbindelse. För oss på den svenska sidan är det intressant — och det har vi framfört i olika sammanhang — att få besked om vilka framtidsplaner som finns för utveckling av järnvägsinfrastrukturen söder om Köpenhamn. Vilka förutsättningar och planer finns det för att utveckla förbindelsen mot kontinenten över Femarn bält så att man inte skall behöva köra 15 eller 17 mil omväg över Stora bält? När vi i Sverige bedömer betydelsen av den fasta förbindelsen är det ganska intressant att veta om den kan länkas in i en snabbförbindelse ner mot kontinenten, i synnerhet när det gäller järnvägstrafiken. Till Anita Stenberg vill jag säga att det inte är någon ny princip att trafikanterna betalar för sig när de åker utrikes. Det vore mycket märkligt om vi i detta sammanhang skulle säga att på färja får man betala för sig, men i tunneln skall vi subventionera. Det vore ett direkt brott mot principerna för vår trafikpolitik i övrigt. Detta är naturligtvis en politisk fråga att ta ställning till på både svensk och dansk sida. Det är rent befängt att i det sammanhanget tala om att koppla bort politikerna. Det löser inte problemet. Vi måste visa oss beslutskompetenta, så att vi kan komma till ett ställningstagande utifrån politisk bedömning. Gösta Lyngå ville ha mig till att kommentera interpellationen i övrigt när det gäller miljöaspekterna. Jag kan på den punkten bara säga att Öresundsdelegationen har räknat fram vilka miljöeffekter olika lösningar har. När det gäller den direkta överfarten — om man kopplar bort frågan om de indirekta effekterna — kommer man fram till att det är ganska marginella skillnader i miljöeffekt av de olika lösningarna. Jag bara refererar.

Herr talman! Anita Stenberg började med att fråga: Litar inte Per Stenmarck på politikernas omdöme? Svaret är: Nej, i varje fall inte i alla situationer. Jag tycker framför allt inte att det finns någon anledning att lita på politikernas omdöme eller för den delen det som kommunikationsministern tog upp, politikernas beslutskompetens, i den här frågan. Hundra år av utredande visar vad politiker kan åstadkomma här, och det är icke särskilt mycket. Bertil Fiskesjö säger att om vi skall klara våra problem i framtiden, måste vi satsa mer på järnväg och på båt. Ja, det är helt riktigt, men det är ju just därför som vi inte enbart skall bygga bilbron, som Bertil Fiskesjö och andra centerpartister alltid talar om. Det är inte enbart en bilbro, utan huvudalternativet i Öresundsdelegationens slutförslag är en kombinerad förbindelse med både bilväg och järnväg. I det sammanhanget är det då positivt det man har kommit fram till och som Georg Anderssons statssekreterare har gått ut och talat om i massmedia, nämligen att detta kan bilismen finansiera. Då får vi så att säga tågen på köpet. Om vi inte gör på det viset, kan vi inte transportera över några tåg heller. Så frågar Bertil Fiskesjö: Vilka broar finns det egentligen i Japan? Japan har hundratals broar. Få länder har väl satsat så mycket på att bygga ihop delarna av sitt eget land, och det är kanske en av anledningarna till att Japan kunnat utvecklas på det sätt som skett på de senaste decennierna. Bertil Fiskesjö ställer också nonsensfrågan: Vilka broar har man mellan Stockholm och Uppsala? Det är väl ganska dumt att fråga så. Det behövs inga broar här. Det är ett och samma land. Det jag talar om är att bygga ihop Skåne och Själland och utveckla den dynamik som skulle finnas i den regionen om man verkligen satsade på en fast förbindelse. Avslutningsvis vill jag säga att jag tycker att det finns vissa inslag i det Georg Andersson tog upp här som innebär ett positivt svar och som det finns anledning att arbeta vidare för. Men låt mig ställa några konkreta frågor: Vill kommunikationsministern ha en fast förbindelse över Öresund? Det måste ju vara det första man bestämmer sig för, om man skall gå vidare och ha några konkreta diskussioner med danskarna. Underförstått med de tre villkor som kommunikationsministern själv har dragit upp. Är kommunikationsministern beredd att arbeta just i den riktningen? Om vi inte gör de satsningarna eller rättare sagt inte tillåter andra att göra de här satsningarna, kommer Stockholm oundvikligen att öka sin andel av befolkningen, samtidigt som Sydsverige minskar. Det vill jag påstå att ingen egentligen är betjänt av.
Herr talman! Till kommunikationsministern vill jag säga att när man åker på Svinesundsbron betalar man väl inte. Jag är inte så väldigt geografiskt kunnig, men jag har för mig att då åker man till Norge. Så måste jag beklaga Per Stenmarcks oförmåga att lita på och samarbeta med andra politiska partier. Hur i all sin dar skall någon kunna våga lita på att det skall finnas ett borgerligt alternativ då?
Herr talman! Jag är tacksam för att få tillfälle att korrigera en vanlig felläsning. Kommunikationsministern har alldeles rätt när det gäller tabellen på s. 82 i Öresundsdelegationens utredning, att det är marginella skillnader på själva förbindelseleden mellan om man har en bilbro eller om man har fortsatt färjetrafik. Det blir något mindre med en borrad tunnel. Men, säger delegationen på den sidan och på sidan efter, det väsentliga är hur utvecklingen i hela regionen blir. Där gör utredarna uppskattningar och kommer till ungefär tio gånger större emissioner med en bilbro. Detta är det viktiga, och det är väldigt bra om vi kan läsa alla sidorna i ett sammanhang, men många har gjort den felläsning som jag nämnde, och det är beklagligt. Så till detta om att lita på politiker. Undantar Per Stenmarck sig själv i det sammanhanget? Jag tror att vi måste stå fast vid att vi får lita på de demokratiskt valda politikerna och att de lyssnar på folk och på sakkunniga.
Herr talman! Det är alldeles givet att vi måste ha politiska beslut i vårt samhälle, särskilt när det gäller så viktiga frågor som denna. Jag tar det som ett utslag av Per Stenmarcks skämtlynne att han anser att vi skall överlåta till några stycken industriledare och banker eller vilka det kan vara att bestämma vilka broförbindelser och vilka trafiksystem vi skall ha i vårt land. Sedan nämnde jag detta med Japan och Stockholm-Uppsala bara för att drastiskt illustrera hur man i Skåne, inte minst företrädare för näringslivet, handelskammare och andra, överdriver värdet av en bro till Danmark. De utredningar som gjorts och de resonemang man har fört i de papper som vi har fått i riklig mängd ligger på en så låg intellektuell nivå att man nästan blir illa berörd när man läser dem. Jag sade inte att man skulle ha en bro mellan Uppsala och Stockholm. Att påstå det är ju trams. Jag sade att här har man haft en väldig expansion utan att man har kunnat stödja sig på någon speciell broförbindelse till utlandet. När det gäller Japan vet jag väl att man där har broar mellan öarna, men vad jag illustrerade var ju att Japan har avancerat till världens främsta exportnation med hjälp av andra kommunikationsmedel, framför allt sjöfarten. Enligt mitt sätt att se måste man kunna ta ner den här frågan till de dimensioner den verkligen har. Det länder inte dem som driver de här frågorna i Skåne till någon speciell heder att de liksom uppgivet bara sträcker upp armarna och säger: Får vi ingen bro så går det dåligt för Skåne. Finge vi bara en bro, skulle alla problem lösa sig. Det är, som jag ser det, en märklig debattmetod. Men vad som aldrig kommer ordentligt in i den här diskussionen är ju vilka framtidsvisioner vi har. Hur vill vi att vårt trafiksystem skall se ut? Hur vill vi att trafiksystemen i Europa skall se ut? Vilka problem måste man lösa framöver, i hela Europa, för att alla länder i Europa skall bli bebobara — och bebobara på ett angenämt sätt — också i framtiden? Det är dessa viktiga frågor som vi borde ställa och som vi borde ställa inte bara Sverige utan också i alla de sammanhang där vi samarbetar med andra parter ute i Europa.

Herr talman! Jag tycker att det är beklämmande med det politikerförakt som Per Stenmarck utvecklar här. Det är klart att man kan raljera och säga att nu har det diskuterats i 100 år och här ser vi resultatet. Om inte resultatet är det som Per Stenmarck vill, är det tydligen helt meningslöst att politiker ägnar sig åt frågorna. Jag tycker att vi, framför allt i den här kammaren, ändå har anledning att hävda politikernas rätt att fatta beslut och även visa att vi kan fatta beslut, vilket naturligtvis är målsättningen i den här frågan. Så frågar Per Stenmarck: Vill kommunikationsministern ha en fast förbindelse över Öresund? Om jag som kommunikationsminister och regeringen inte hade något intresse för en fast förbindelse, skulle vi ju inte föra några samtal med danskarna i den frågan. Det vore meningslöst att över huvud taget utreda och hålla på att arbeta med den frågan. Det är således ganska onödigt att ställa den typen av frågor och utveckla sådana misstänkliggöranden. Sedan är det en fråga om i vilka former och på vilka villkor detta skall kunna ske. Vi har satt upp mycket viktiga villkor — avgiftsfinansiering, stor hänsyn till miljön, nyttan av det integrerat i ett europeiskt perspektiv. Man kan naturligtvis också lägga regionala aspekter på det och frikoppla det nationella och europeiska perspektivet. Många företrädare från Skåne har varit uppe i diskussionen. Det vore intressant att höra vad man i Skåne och i Malmöregionen vill om man ser denna fråga i ett regionalt perspektiv när det gäller att knyta ihop Malmö och Köpenhamn. Det är en annan dimension av den här frågan. Nu diskuteras den dock i riksdagen, och den diskuteras nationellt och europeiskt. Vi måste i det sammanhanget värdera vilka nationella och europeiska effekter det får att man knyter samman kommunikationssystemet i Sverige med systemet i Europa i övrigt. Gösta Lyngå tar upp frågan om miljöeffekterna av förbindelsen som sådan, men också de indirekta effekterna. Det är klart att de indirekta effekterna är mycket svårare att bedöma. Det är emellertid också en fråga om vad man vill med regionen. I denna typ av diskussioner kopplas allt till själva förbindelsen och vilka effekter förbindelsen har. Tillkomsten av en fast förbindelse motiveras dock av att man vill ha expansion i området, en utveckling av området på olika sätt. En sådan utveckling, om än något svagare, kan säkert komma till stånd även utan en fast förbindelse, Det är svårt att bedöma. Enligt vad jag förstår strävar många i Skåne efter en utveckling av regionen. Vilka effekter får det på miljön, företagsetableringen, befolkningsökningen och turismen? Allt detta — med eller utan fast förbindelse, med eller utan bro — drar med sig trafikökningar som får miljöeffekter. Alla miljöeffekter i Skåne i framtiden är inte avhängiga av om det blir en bro, en tunnel eller en färja.

Herr talman! Till Georg Andersson vill jag säga att jag kan respektera ett jai den här frågan och att jag kan respektera att vi fattar ett negativt beslut. Jag tycker dock inte längre att man kan respektera att vi inte fattar något beslut alls. Därav min kanske något tillspetsade artikel, där jag trots allt menar att vi i denna kammare borde kunna fatta ett beslut, som innebär att det är okej att bygga den här fasta förbindelsen. Sedan måste naturligtvis motsvarande beslut också fattas i det danska folketinget. Därefter får de konsortier som tror att de kan klara av detta, och som med ekonomiska kalkyler har visat att de kan klara av det, möjlighet att genomföra projektet. Jag tackar för övrigt för kommunikationsministerns långsamma närmande till ett klart uttalat ja som svar på frågan om han vill ha en fast förbindelse över Öresund. Jag ser fram emot att det kommer att förtydligas ytterligare så småningom. I sitt interpellationssvar säger kommunikationsministern, med hänvisning till Öresundsdelegationens slutbetänkande, att utredningsmaterialet ingalunda ger någon klar och entydig uppfattning om de olika effekternas styrka. Om man läser Öresundsdelegationens betänkande på samma sida som kommunikationsministern hänvisar till, finner man att förbindelsen skapar möjlighet till ett ökat handelsutbyte, integrering av näringslivet, bostadsoch arbetsmarknaden, ökat utbyte mellan universiteten, snabbare och bekvämare transporter, samverkan mellan flygplatserna Sturup och Kastrup och ökat utbyte inom turism och kultur, m.m. Vad mera kan man egentligen begära? Om man kan uppnå så många positiva effekter genom att bygga en vägstump på 17 km, borde faktiskt inte ens en kommunikationsminister i en socialdemokratisk regering tveka särskilt länge innan han vågar fatta ett beslut i den riktningen. Jag är tacksam för att Bertil Fiskesjö i alla fall gjorde en halv reträtt i fråga om inställningen till diverse broar på andra ställen i världen. Det är såvitt jag kan bedöma ingen som helst tvekan om att en bro mellan Malmö och Köpenhamn skulle få många positiva effekter. Om vi däremot vill att handelsvägarna skall sluta på andra sidan av Öresund, skall vi även i fortsättningen underlåta att fatta något beslut i den här frågan.

Herr talman! Rune Thorén har frågat mig dels om regeringen kommer att vidta några åtgärder för att förverkliga det förslag till investeringsprogram som SJ lagt fram, dels om regeringen är beredd att medverka till utgivande av järnvägsobligationer. Jag delar uppfattningen att det finns ett betydande behov av resurser för såväl underhållsåtgärder som investeringar inom järnvägssektorn. Järnvägsnätet är delvis föråldrat och det krävs en modernisering och anpassning till dagens resemönster och transportbehov. Banverket har fått i uppdrag av regeringen att, utifrån samhällsekonomiska överväganden, upprätta en plan för investeringar i stomjärnvägar under perioden 1991—2000. Enligt banverkets bedömning behövs en fördubbling av den nuvarande investeringsramen på 10 miljarder kronor under tio år för att de mest angelägna projekten skall kunna genomföras. Vidare har SJ nyligen lämnat ett förslag till investeringsprogram till en kostnad av ca 40 miljarder kronor för samma period. Det finns stora resursbehov även inom andra delar av transportsektorn, i synnerhet beträffande underhållet av vägarna, och det kommer inom överskådlig tid inte att vara möjligt att finansiera ens de mest angelägna projekten med enbart medel över statsbudgeten. Ett aktivt arbete pågår för att försöka finna kompletterande finansieringslösningar. Jag vill som exempel nämna de uppdrag som regeringen utfärdat beträffande finanseringen av Maälaroch Arlandabanorna. Regeringen överväger för närvarande olika möjligheter till kompletterande finansiering utanför statsbudgeten. Lånefinansiering, t.ex. genom utgivning av järnvägsobligationer, innebär givetvis krav på återbetalning och förutsätter att projekten ger en tillfredsställande avkastning.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min interpellation. Jag hade i och för sig vari” tacksam om svaret hade präglats mera av en bestämd vilja att låta SJ och b..overket få dessa 40 miljarder kronor. Att det inte gör det kanske beror på att det är finansministern som bestämmer i regeringen. Förklaringen kan också vara att söka i det jag läste i dag i tidningen, nämligen att man i en proposition tänker föreslå att banverket och vägverket skall göras om till affärsdrivande verk. Det får vi i så fall ta ställning till när den propositionen kommer. Jag menar att det i sig inte löser de problem som vi nu diskuterar. Självfallet måste staten, riksdagen och regeringen, ha ett ansvar för den trafikpolitik som förs här i landet. Jag vill också säga att jag tror att det snart börjar skapas en majoritet här i kammaren. Centerpartiet, vpk och miljöpartiet har redan i januari fört fram dessa 40 miljarder i sina budgetar. Enligt vad jag har förstått har folkpartiets ledare, Bengt Westerberg, nu sagt att han är beredd att hjälpa SJ med pengarna. Detta är en liten varning till Georg Andersson att han kanske snart blir akterseglad om regeringen inte vill plocka fram dessa 40 miljarder. Jag har i min interpellation ställt en fråga om huruvida just järnvägsobligationer skulle kunna komma i fråga. För egen del har jag nämligen litet svårt att se att det är rimligt att det kapital som kommer att frigöras i och med att ett antal premieoch statsobligationer kommer att lösas in under 90-talet skulle användas av svenska folket till exempelvis inköp av nya bilar eller andra konsumtionsvaror. Det vore väl utmärkt att i stället låta människorna få köpa järnvägsobligationer. Jag är klar över att rätt mycket av det som SJ har presenterat skulle gå ihop med hjälp av sådana här obligationer — till vanlig ränta. Men beträffande en del objekt måste staten tillskjuta medel, t.ex. för att vissa järnvägssträckor skall kunna byggas. Det vore rimligt. Herr talman! Slutligen vill jag bara säga att när vi i trafikutskottet är ute och reser — inte minst gäller det våra besök på industriföretag — får vi jämt höra: Visst är vi beredda att satsa på transporter på järnvägen. Men det är då inte fråga om dagens järnväg utan om morgondagens. På samma sätt förhåller det sig när det gäller persontransporter och snabbtågen. Det gäller ju att ha ett alternativ till flyget. För att åstadkomma allt detta behövs det alltså satsningar på en modern järnväg. Det är i akt och mening att möjliggöra detta som jag har framställt interpellationen. Jag vill avsluta mitt inledningsanförande i den här debatten med att till kommunikationsminister Georg Andersson — precis samma namn har ordföranden i rådet för de västeuropeiska transportministrarna, så jag utgår från att det är en och samma person — ge samma råd som Georg Andersson där gav till sina östeuropeiska kolleger: Satsa på järnvägen medan tid är! Jag tycker att det är ett mycket gott råd som Georg Andersson själv skall ta ad notam när det gäller Sverige och svenska förhållanden. Underlaget i denna riksdag blir ju allt större för en satsning på järnvägen. Utnyttja det underlaget, Georg Andersson!

Herr talman! Riksdagen har fattat beslut om trafikpolitiken. Det beslutet innehåller en investeringsplan om 10 miljarder för en utbyggnad av järnvä gen under en tioårsperiod. Vii folkpartiet har i stort sett ställt oss bakom det beslutet. Men nu har det, herr talman, visat sig att anslagna medel är helt otillräckliga för att uppsatta mål skall kunna uppnås. Vi i folkpartiet anser att det är helt nödvändigt att dessa mål uppnås. Därför har vi vid en skriftväxling med kommunikationsministern uttryckt några tankar om dessa saker. Jag vill något informera kammaren om vad vi i folkpartiet sade i samband med den skriftväxlingen: Det behövs en flerdubblad satsning på järnvägen för miljöns skull. Folkpartiet anser att järnvägen skall användas som ett offensivt miljöpolitiskt instrument. Skall tåget bli ett slagkraftigt alternativ till privatbilismen och flyget, måste det få en chans att utvecklas där de stora trafikmängderna finns. Det är uppenbart att den nuvarande ramen på 10 miljarder på tio år för investeringar i järnvägen inte räcker. Nu har vi fått svar från kommunikationsministern dels per brev, dels genom min partikollega Kenth Skårvik som har haft en frågedebatt med kommunikationsministern, dels i debatten här i dag. Av svaren framgår att kommunikationsministern i svävande ordalag säger att han delar uppfattningen att det finns betydande behov. Men samtidigt säger han att det också finns andra behov. Jag anser att det borde finnas möjligheter att i dag få något mer konkreta besked från kommunikationsministern. Därför vill jag precisera några frågor: Är statsrådet beredd att som en minimiinsats ställa medel till förfogande, så att målsättningen i det senaste trafikpolitiska beslutet kan uppnås? De 10 miljarderna räcker ju, som jag nyss nämnde, endast till en liten del av de projekt som tas upp. Och är det inte av miljöpolitiska skäl nödvändigt att de planerade järnvägsprojekten genomförs i tätbebyggda områden inom den tidsmarginal som har lagts fast? Är det inte så, kommunikationsministern, att privat finansiering bör förekomma - även om man talar om en periodisering? Jag tolkar talet om obligationer och annat på det sättet att kommunikationsministern känner en oro för att det inte skall gå att få en rimlig avkastning på pengarna. Men måste vi inte tillgripa privat finansiering och, eventuellt, järnvägsobligationer? De här investeringarna gäller ju en period som spänner över många år. Det borde vara rimligt att kunna räkna med en avskrivningstid om minst 25 år för de investeringarna. De behöver inte finansieras direkt genom statsbudgeten. Det vore bra om vi kunde få ytterligare klarlägganden här.

Herr talman! Det folkliga stödet för en utbyggnad av järnvägen är större än någonsin — såvitt jag kan minnas — därför att miljömedvetenheten i landet har ökat. Numera kräver fyra av riksdagens sex partier, Georg Andersson, en utbyggnad av järnvägen motsvarande den som vpk, centern och sedermera också miljöpartiet har föreslagit. Men Georg Andersson och regeringen tvekar, vilket framgår med all önskvärd tydlighet av det svar som Rune Thorén fått på sin interpellation. Det är mycket märkligt, och desto märkligare ter det sig med tanke på att landets miljöoch energiminister Bir gitta Dahl inför förra valet så stort lovade att miljöhänsyn skulle styra den kommande trafikpolitiken i Sverige. Men i dag är Sverige på efterkälken. Övriga länder i Europa satsar mycket mera på järnvägen, framtiden och miljön än vad Georg Andersson och hans kolleger i den svenska regeringen är beredda att göra. Den 28 april i år diskuterades det stora järnvägsbetänkandet från trafikutskottet. Då var det tre partier som ställde sig bakom kravet på en rejäl utbyggnad av järnvägen. Det rörde sig om 40-50 miljarder. Det intressanta är att Georg Andersson raljerade beträffande mina visioner om hur järnvägen och kollektivtrafiken skulle fungera i vårt land. Jag tror att Georg Andersson minns hur det var — om inte kan jag hjälpa till med att ta fram det aktuella snabbprotokollet. När det gäller järnvägspolitiken i Sverige har man under många år följt ett märkligt amerikanskt mönster. Jag vet inte vad det skulle tjäna till. Kanske trodde man att det stora landet i väst i det här fallet var ett föredöme. Men det har lett till att järnvägen nu håller på att splittras upp. När det gäller järnvägen närmar vi oss den situation som vi hade från 1850 talet och fram till 1940-talet. Då ansvarade SJ för de större banorna. Privata bolag kom med i bilden som intressenter, vilket nu också sker i Sverige. Men det är inte allt, herr talman!

Det här väcker sannerligen farhågor om hur det skall gå med de ambitioner som borde finnas när det gäller miljön och framtiden, Georg Andersson! Även om det enligt nämnda uppgifter inte kommer någon proposition i ärendet förrän i februari vore det mycket bra om Georg Andersson antingen dementerade uppgifterna eller också talade om att det är sådana här planer som regeringen har, dvs. att man vill göra banverket till ett affärsdrivande verk. I våras var jag med en delegation på en studieresa till Schweiz. Det var strax innan vi hade den stora järnvägspolitiska debatten här i april. Jag menar att Schweiz, som också är ett litet kapitalistiskt land, gott skulle kunna tjäna som ett föredöme för svenska satsningar och investeringar framöver. I Schweiz handlar det om mer än vad vpk har begärt för Sveriges del. Där ställer man också ganska hårda krav på landsvägsoch lastbilstrafiken — någonting som vpk har föreslagit i Sverige, men som vi ännu inte har fått majoritetens stöd för. En annan sak som har hänt sedan sist det begav sig med järnvägsdebatten är att Svenska naturskyddsföreningen i år har anordnat en temakonferens, en östkonferens, om en miljövänligare trafik än den vi i dag har. Man stöder sina krav på 40-50 miljarder kronor på ett uttalande från en professor på området som inte tidigare har kommit till tals. Han säger att om vi i Sverige kunde satsa mellan 40 och 50 miljarder kronor på järnvägen fram till år 2000, skulle man inte bara kunna bygga för all den trafikökning som annars skulle gå på landsväg och som är helt miljöförödande, utan man skulle också kunna satsa på ett stort antal nya stomjärnvägar och ett järnvägsnät som täcker hela landet. Det skulle också vara ett tecken på att vi, förutom miljön, bryr oss om regional rättvisa. Så kom då SJ och Stig Larsson, när det egentligen borde ha varit banverket, och ställde krav på 40 nya, friska miljarder under åren framöver för satsningar på järnvägen. Georg Andersson, är det forfarande så — som kommunikationsministern uttryckte saken i april i år — att detta är drömmar och fantastiska visioner som aldrig går att förverkliga?

Herr talman! Det är många som vill satsa på järnvägen i ord, krav och önskningar. Det är inte lika många som vill satsa när det kommer till kritan och det blir fråga om att bidra med pengar, vare sig det gäller privat kapital eller statsfinansiellt kapital. Centern, miljöpartiet och liksom tidigare vpk krävde 40 miljarder. Nu skulle också folkpartiet vara på väg till undsättning för SJ. Rune Thorén sade att Georg Andersson är akterseglad. Också jag vill ha många miljarder till investeringar i nya banor på järnvägen, Mälarbanan, västkustbanan och Arlandabanan. Jag saknar minsann inte vilja och ambitioner. Vi skall bygga ut snabbtågsförbindelser och allt detta kostar pengar. Efter att ha legat vaken en halv natt i sovvagn från övre Norrland, från Vännäs, och ner hit i en överhettad sovkupé har jag mycket färska upplevelser av behovet av modernisering av vagnparken för att ordna bra kommunikationer till avlägsnare delar av landet. Det råder inte någon brist på ambitioner. Men var fanns centern, miljöpartiet och vpk när det gällde skatteomläggningen, att ta fram pengar för nödvändiga insatser? Den frågan kvarstår. Det har här talats om obligationer, men den som köper obligationer vill naturligtvis ha ränta på pengarna. Lång avskrivningstid, icke förty, men inte går det att i dag gå ut på marknaden och med framgång sälja obligationer om man inte är beredd att betala ränta. Så sägs det att många av dessa projekt är lönsamma och räntabla. Det är inga problem att göra investeringar som ger avkastning och där man kan erbjuda bra ränta. Det är inte där problemet ligger, utan det är att få fram kapital till investeringar som inte ger denna omedelbara ränteintäkt. Jag vädjar till ärade debattörer att försöka bidra med någonting konstruktivt utöver de önskelistor man har presenterat. Rune Thorén hade varit ute och rest i landet och mött industrier som är beredda att satsa. Kan jag få en lista över dem? Jag har frågat på många håll i landet där det finns stora industrier som är beroende av snabba, säkra och tunga transporter. Borde det då inte vara i deras intresse att få fram bra vägar och bra järnvägar? Jag har inte mött någon vilja att satsa kapital, utom sådant kapital som ger avkastning. När jag diskuterade frågan med ABV som skall sälja vagnutrustning och som menade att 40 miljarder var ett minimum, sade man att det är skattebetalarnas sak att betala kostnaderna. Det är inte industrins eller näringslivets skyldighet. Jag har inte gett upp detta arbete. Men vi söker kompletterande finansiering med hög ambition att skaffa fram betydande kapital för att ge ett lyft åt investeringarna och, kom ihåg, det gäller inte bara järnvägsinvesteringar. Viola Claesson talade om det breda folkliga stödet för jätteinvesteringar i järnvägsnätet. Jag kan försäkra Viola Claesson att det finns ett ännu bredare folkligt stöd för att göra ännu större insatser på vägväsendet, att förbättra underhållet av vägarna och att bygga nya vägar i det här landet. Har inte Viola Claesson uppmärksammat detta, så räcker inte hennes politiska ”feeling”. Sverige har kommit på efterkälken när det gäller järnvägssatsningar, sade Viola Claesson. Detta är en myt som odlas runt om i vårt land. Det har gjorts jätteinvesteringar i Europa, men jag är inte alls imponerad av investeringar som är beslutade i Europa i övrigt. Sverige ligger väl i nivå med vad Europa i Övrigt satsar, om man naturligvis tar hänsyn till det befolkningsunderlag som vi har och som skall stå för kostnaderna. När vi diskuterar förbindelsen till Danmark är ju den bristande järnvägskapaciteten söder om Köpenhamn genom Danmark och i norra Tyskland ett problem. Så förhåller det sig också i de europeiska länderna i övrigt. Man har betydande problem när det gäller att samordna järnvägssatsningarna, men det pågår en utveckling mot framför allt snabbtågsförbindelser. Detta är utmärkt, tycker jag, och vi är med på det tåget också. Jag är mycket optimistisk i det fallet. Näst efter Österrike är Sverige det land i Västeuropa som transporterar den största andelen av sitt gods på järnväg. Vi är faktiskt inte så dåliga som man vill låta påskina. Men vi skall bli ännu bättre, av miljöskäl och av flera andra skäl. Det gäller dock att få fram kapitalet.

Herr talman! Det händer märkliga ting i den här debatten. Georg Andersson började sitt inlägg med att fråga, apropå finansieringar till järnvägen, var centern, miljöpartiet och vpk fanns när det gällde skatteomläggningen. Jag måste säga att detta var någonting nytt. Kan Georg Andersson förklara vad som skulle gå till järnvägen av denna skatteomläggning, eller århundradets skattereform som mest handlar om att sänka skatten för höginkomsttagare. Jag förstår inte vad skatteomläggningen har med denna debatt att göra när det förhåller sig precis tvärtom, dvs. att man i likhet med andra nyliberala profeter i väst ser till att staten tappas på pengar, skattepengar som borde gå till nödvändig upprustning för att tillfredsställa väldigt viktiga behov på miljöområdet, kollektivtrafikområdet osv. Sedan ber kommunikationsministern oss övriga debattdeltagare att bidra med någonting konstruktivt. Jag ber på nytt Georg Andersson att försöka komma ihåg litet av de debatter som vi hade i april och maj. Inte något av de järnvägsintresserade och engagerade partier som då uppträdde och som hade väckt motioner i dessa frågor i januari, dvs. vpk, centern och miljöpartiet, hade struntat i att visa var pengarna skulle tas. Vi har visserligen litet olika uppfattningar om var dessa pengar skall tas, men det ger ju regeringen desto fler idéer att nappa på. Dessa idéer visar alltså att det finns pengar. Jag skall upprepa några av de förslag som vi i det sammanhanget lade fram. Resandet med trafikflyg, civilflyg, kan inte fortsätta att öka så fruk tansvärt starkt som nu är fallet. Jag vet att detta är ett bekymmer även för regeringen, men i dessa tider vågar sig regeringen inte på några restriktioner, även om detta skulle gynna järnvägen och skapa ett bättre underlag för järnvägstrafiken. Vi föreslog att man skulle börja med att åtminstone låta flyget betala en skatt motsvarande bilismens drivmedelsskatt. Men icke! Det var inte möjligt för regeringen att tänka sig något sådant. Vi föreslog vidare en skatt på utlandsinvesteringar, eftersom det i allra högsta grad har att göra med satsningar på infrastrukturen här hemma i Sverige hur mycket de stora företagen satsar utomlands. Detta förslag ”nobbades” också av regeringen. Jag vill nu komma med ytterligare ett förslag. När nu de stora transnationella företagen, inte minst bilkoncerner typ Volvo, gör så enorma vinster, vinster i mångmiljardklassen, skulle man då inte kunna tänka sig att ta litet pengar därifrån? De satsningar som dessa företag har gjort har ju faktiskt medverkat till en dålig miljö i Sverige.